Herr talman! Jag har litet svårt att göra klart för mig vad jordbruksutskottets herr ordförande egentligen är ute efter när han hävdar att jag personligen — för att nu ta mig som exempel — inte vill vara med om att ta initiativ till att ett organ skapas genom FN för en sådan miljövårdskontroll som utskottsmajoriteten och utskottsminoriteten är helt eniga om är önskvärd och absolut nödvändig. Jag har den personliga åsikten att det internationella samfundet måste ha ett organ med vissa mandatära befogenheter på det internationella planet för att 135 där garantera de miljöskyddsåtgärder som måste genomföras internationellt. Men vad jag har hävdat, herr talman, är att FN-konferensen nästa år kommer att diskutera sådana förslag. Föreberedelsearbete är redan i gång inom konferenssekretariatet för att utarbeta ett sådant förslag att föreläggas FN-konferensen nästa år — det är uppfört på konferensens dagordning. I den situationen, herr talman, har jag hävdat att det icke är klokt, utan motsatsen — är oklokt — att i detta läge nu binda regeringen genom en riksdagsskrivelse för att regeringen skall i FN-sammanhang följa en viss bestämd linje, när vi ännu inte har sett vad konferenssekretariatet kommer fram till att föreslå FN-konferensen. Jag vill gärna säga, herr talman, att jag inte känner igen de gamla måttfulla och försiktiga centerpartisterna, som nu är beredda att ge sig in på utrikes äventyrligheter av det här slaget, som kan sätta på spel vad både de och vi vill genomföra. Det förfärar även en internationell aktivist som mig.
Herr talman! Jag tror inte att det kan kallas för några internationella äventyrligheter. Fru Thorsson är av samma mening som jag, att detta är nödvändigt. Då är det väl en internationell äventyrlighet vem som än tar initiativet till det. Jag är inte alls förvånad över att fru Thorsson inte vill vara med på det här. Det är inte första gången som vi centerpartister fått mothugg när vi har tagit initiativ som gått litet längre än vad vi tidigare varit inne på då det gällt miljövården. Det är vi vana vid. Men om den svenska riksdagen uppdrar åt sin regering att ta initiativ till detta, så är det något som riksdagen är fullt suverän att göra. Jag kan inte begripa att man binder regeringen för någonting, om vi är överens, fru Thorsson och jag, om att det är riktigt att man skapar ett sådant miljövårdsorgan. Det är ju tvärtom en heder för den svenska regeringen att få det uppdraget och föra det vidare i internationella sammanhang.
Herr talman! Det måste nog betraktas som en internationell eller utrikes äventyrlighet att binda en regering för en viss linje på ett ytterligt ömtåligt område bland de frågor som står på FN-konferensens dagordning innan man har sett vad det ansvariga konferenssekretariatet kommer fram till för förslag. Det är just detta som är innehållet i utskottsreservationens motivering — att den svenska regeringen skulle inom FN, vare sig det sker i generalförsamlingen i höst eller vid FN-konferensen nästa år, ta initiativ till ett miljövårdens säkerhetsråd, utrustat med vissa maktbefogenheter. Jag vet inte om herr Hansson i Skegrie har klart för sig hur långtgående detta förslag är. Jag kan i varje fall inte beteckna det som annat än en äventyrlighet i nuvarande läge. Äventyrligheter kan behövas ibland för att lösa vår tids problem — de är så allvarliga och så stora. Men det vill allt till att äventyrligheterna är kloka och väl planerade, annars kan det ta en ända med förskräckelse, och då missar man det man egentligen ville uppnå.

Herr talman! Proposition nr 61 från jordbruksdepartementet förelägger oss ett förslag till ny livsmedelslag. Lagförslaget är inte särskilt kontroversiellt, och det kan alltså tänkas att vi kan anta det utan alltför mycket delade meningar. Sedan 1951 har någon justering av livsmedelsstadgan inte gjorts, men vi har nu fått ett nytt och modernt förslag som handlar om livsmedels beskaffenhet och livsmedels hantering, märkning och saluhållande. Jag kan säga att förslaget har fått ett positivt mottagande i jordbruksutskottet, och man har accepterat det under mycket stor enighet. Det är bara på ett par mindre punkter som meningarna är delade. Om jag skulle tillåta mig att vara fundersam kunde jag säga att det blir ett nytt verk, ett livsmedelsverk — antalet nya tjänster är dock bara 34, eftersom man skall göra en samorganisation mellan verk som tidigare skött motsvarande uppgifter — som skall följa upp denna lag. Då kan man ju fråga: Är detta vad vi förväntar oss och vad människorna betraktar som det mest angelägna just nu? Kommuner, landsting och städer har ont om pengar, och den enskilde vill inte att hans levnadskostnader skall öka, men vår ambition är stor och vi vill ha en allt större perfektionism, i detta fall när det gäller våra livsmedel. Men man kan ju undra om detta är alldeles nödvändigt och om detta just nu är vad som bör angelägenhetsgraderas först. Jag vill inte avge något direkt svar på den frågan. Nu föreligger lagförslaget, och det har biträtts under stor enighet i utskottet. Det kanske är bra.

Människan tål mycket mer än man tror. Vid två punkter i utskottets hemställan har det anmälts avvikande meningar. Den första är reservationen 1 av herr Hansson i Skegrie m.fl. Där har vi reservanter velat gå ett stycke längre än propositionen.

Detta är alltså innehållet i reservationen 1 vid H i utskottets hemställan, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Reservationen 2 av herr Hansson i Skegrie m.fl. gäller frågan om marknadsföringen. Där har vi sagt att vi inte gärna i framtiden vill acceptera en marknadsföring av nya livsmedel eller s.k. ersättningsprodukter under namn och etikett för redan välkända livsmedel. Vi har alla i reklamen mött nya produkter, som har lanserats på marknaden, och där man t.ex. talar om att produkten kan användas som smör. Det är ju i och för sig en bra upplysning för konsumenten. Men det kan hända att den är en liten aning vilseledande. En mera korrekt beskrivning — om man nu behöver en bruksanvisning för användningsområdet — skulle vara: Här är en ny produkt, som kan användas för att breda på bröd. Det är ju också en anvisning om vad produkten kan användas till. Vi har i den reservationen föreslagit detta tillägg till 19 §: ”Ej heller får sådant livsmedel saluhållas under uppgift i text eller annorledes, vari den förbehållna beteckningen ingår eller som antyder likhet därmed.” Det är alltså ett förbud. Detta redovisas i reservationen 2 vid K i utskottets hemställan. Jag ber, herr talman, att också få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Olika skäl har angivits som orsak till att 1951 års livsmedelsstadga inte längre är fullt användbar som underlag för produktion, distribution och konsumtion av livsmedel. Som huvudskäl har oftast angivits konsumentintressen. Med tanke på det ökade utrymme som ges i massmedia för vetenskapligt mer eller mindre underbyggda sensationsuppgifter om risker med olika livsmedel är det inte att undra på om konsumenten känner sig otrygg. Otryggheten vad gäller livsmedelstillsatser, svårigheten att verkligen veta vad man äter, men också bristande kunskaper om vad man bör äta har bidragit till denna osäkerhet. Den nya livsmedelslagstiftningen kommer troligen på sikt att kunna skänka konsumenten trygghet. Vad som däremot är mera osäkert är i vilken grad den kan bidraga till att göra konsumenten mera kunnig och medveten. Det huvudsakliga skälet till den nya livsmedelslagstiftningen torde dock ligga i den samhällsförändring som har ägt rum och som i hög grad gått ut över såväl våra kostvanor som livsmedelsframställning och distribution. Den tid är fjärran när majoriteten av oss själva producerade våra råvaror, tillagade och konsumerade all mat i hemmet. I dag är konsumtionsmönstret helt förändrat. Ungefär en miljon måltider serveras varje dag i storhushåll, varannan gift kvinna förvärvsarbetar, och tiden för matberedning i hemmen har sjunkit till en bråkdel mot tidigare. Maten tillverkas centralt, distributionen sker i stor skala, och lanthandeln är utbytt mot all-livsbutiker. Färdiga produkter efterfrågas alltmer, brödet och pålägget skall vara skivat, saften färdigutspädd och fisken formad till pinnar. Men en faktor är oförändrad — kostnadsaspekten. Man är villig att betala mer för bekvämlighet, men man är inte villig att betala hur mycket som helst, och den intressanta frågan i dag är: Hur mycket mer är man villig att betala för tryggheten? Propositionen bygger på två huvudprinciper, dels det hygieniska kravet att skydda konsumenten från skadliga och otjänliga livsmedel, dels det ekonomiska att främja redlighet i handeln med livsmedel. För konsumenten tillkommer ytterligare ett intresse: att inte varorna blir för dyra. Varje krav på hygien och redlighet måste alltid sättas i relation till kostnadseffekten. Låt mig ge ett par exempel. Om inga ägg som var mer än en vecka gamla fick säljas skulle detta innebära en kraftig prishöjning på ägg och om alla konditorivaror måste säljas förpackade skulle de fördyras. Det lagförslag som riksdagen här har att behandla är enligt min uppfattning i det stora hela väl avvägt. Det är en fullmaktslag som visserligen ger det nya livsmedelsverket stora befogenheter men samtidigt drar upp riktlinjerna för de åtgärder som kommer att vidtas. Jordbruksutskottet har också med ovanligt stor enighet godtagit propositionen. Lagstiftningen kommer att medföra prishöjningar, och det är inte mycket att säga om det.

Ibland hör man påståendet att livsmedel inte är särskilt priskänsliga: äta skall ju alla. Just före pingst redovisades bl.a. från KF:s sida att en kraftig konsumtionsförskjutning skett inom livsmedelsområdet. Vi har plötsligt börjat äta mer fläsk än oxkött, brödförsäljningen har gått ner och fläskförsäljningen har ökat. Människor har fått mindre pengar att röra sig med, och det går ut såväl över sådana varor vars konsumtion är önskvärd, t.ex. frukt och grönsaker, som över förberedda varor vilkas användning är ett villkor inte minst med tanke på den stigande kvinnliga förvärvsverksamheten. Bägge dessa sidor måste beaktas vid utformningen av tilläggsbestämmelserna. Socialstyrelsen har redovisat i sin broschyr Kost och motion, den där Allmänna förlaget lämnade åtta sidor blanka, negativa följder för folkhälsan av de förändrade kostvanorna. Den ökade förbrukningen av fett och socker har medfört att dagens kost innehåller mindre av näringsriktiga ämnen per energienhet än den gjorde förr samtidigt som vår totala energikonsumtion minskar med den avtagande fysiska aktiviteten. En onödig höjning av framställningskostnaderna för livsmedel skulle kunna förstärka denna negativa tendens och gå rakt emot socialstyrelsens önskemål: en bättre folkhälsa — vilket väl samtidigt är det allra starkaste konsumentkravet. Alltför rigorösa märkningskrav skulle också kunna få en prishöjande effekt som icke skulle stå i relation till konsumentintresset i övrigt. Herr talman! Herr Hedin och jag har till jordbruksutskottets utlåtande fogat ett särskilt yttrande. Det tar upp just frågan om utformningen av innehållsdeklarationen på livsmedel. Utskottet har den uppfattningen att konsumenternas behov av information om livsmedlens sammansättning kräver i princip fullständig innehållsdeklaration rörande livsmedlens olika beståndsdelar. Man medger dock att vissa undantag må kunna göras. Vårt särskilda yttrande visar överensstämmelse i principuppfattningen. Vi anser emellertid att en alltför rigorös tillämpning av innehållsmärkningen kan få konsekvenser som för konsumenten är klart negativa. Risk finns nämligen att om kraven sätts alltför högt kommer bestämmelsen att få handelshindrande och konkurrensbegränsande effekter. Detta medför dessutom i allmänhet prishöjningar. Låt mig ta ett exempel! För svenska producenter av ketchup, gjord på tomatpulp, vore det givetvis utmärkt om importen av amerikansk ketchup gjord på färska tomater försvårades på grund av att tillverkaren inte vill ange det exakta förhållandet mellan olika ingående råvaror. Men något konsumentintresse är detta givetvis inte. Sverige har i olika internationella sammanhang — främst inom GATT — med hänsyn till sina exportintressen också inom livsmedelsområdet energiskt arbetat för ett avskaffande av sådana märkningsbestämmelser vilka visat sig alltför komplicerade och därför i realiteten utgjort s.k. icke tariffära handelshinder. Mot denna bakgrund är det angeläget, att de märkningsbestämmelser som nu föreslås för importerade konsumentförpackade livsmedel ges en sådan konstruktion och framför allt en sådan praktisk tillämpning, att våra exportländer gentemot Sverige inte kan invända att de föreslagna märkningsföreskrifterna kommer att utgöra handelshinder av samma slag som från vår sida tidigare har klandrats. Herr talman! Jag skulle vilja ta upp en sak till som det egentligen inte står någonting om i propositionen, något som förvånar mig. Det gäller frågan om alternativ näringsdeklaration av livsmedel. För en konsument i dag måste det vara betydligt mer angeläget att få besked om en varas halt av protein och fett — inte minst mot bakgrunden av den kostpropaganda som startats av socialstyrelsen. Detsamma gäller för många kaloriinnehållet. Detta måste, som jag ser det, vara ett betydligt större konsumentintresse än att känna antalet gram stärkelse eller socker i en produkt. Jag skulle gärna se att jordbruksministern, om han kommer att delta i debatten, berör frågan om näringsdeklaration. Jag ser detta som det mest väsentliga konsumentintresset. En annan viktig sak är att märkningen görs lättförståelig. Det har sagts att det innebär att texten inte skall avfattas på engelska eller något annat främmande språk och att den inte sätts med för liten stil. Men för många av oss kan en märkning vara svårförståelig även om den är skriven på svenska och med stora bokstäver. Låt mig ta ett exempel som vi ofta ser i dag. En produkt innehåller ett visst antal kalorier. Samtidigt anges i näringsdeklarationen viktprocenten fett respektive protein. Men det intressanta, inte minst med hänsyn till socialstyrelsens satsningar, är hur stor del av vår kalorikonsumtion som utgörs av fett respektive protein. Jag är inte kapabel att vid en snabbköpshylla göra denna omräkning och jag undrar om någon annan kan göra det utan tillgång till papper och penna. En detaljerad viktangivelse av ingående ingredienser, som har diskuterats, tillfredsställer konsumenters och kanske också i hög grad konkurrenters nyfikenhet, men den ger ju ingen verklig information om varans näringsvärde. Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par frågor, när jag nu har tillfälle till det. Utskottet har behandlat propositionen och har gjort det ganska noga, men det är ett par saker som inte, såvitt jag vet, finns med i propositionen. Jag vill då fråga: Kommer regler att utformas för hur sista förbrukningsdag skall fastställas? Här har diskusionen rört sig om förpackningsdag och förbrukningsdag, men intressant är att konstatera att stadsveterinär Lennartsson vid Stockholms stads hälsovårdsnämnd fann vid en undersökning som han gjorde på förpackade livsmedel att 85 procent av varorna hade bakteriella anmärkningar innan de uppnått sista förbrukningsdag. Jag vill ställa frågan: Har producenten full frihet att sätta praktiskt taget vilket datum han vill? Varan får väl dock inte bli alltför grön eller börja lukta. En annan sak som jag skulle vilja ha klarhet i är följande. Det är utomordentligt viktigt för lagring av livsmedel att lagringen sker vid tillräckligt låg temperatur. Det gäller framför allt djupfrysta varor där man i propositionen sätter gränsen vid 18 grader. Vi vet kanske åtskilliga av oss att det för glass vore önskvärt om temperaturen vore ännu lägre. När det däremot gäller s.k. kylvaror har vi inga fasta bestämmelser. Jag vill där fråga: Kommer bestämmelser att utfärdas för kontroll av temperaturen i frysoch kyldiskar? Man kommer ju att få möjlighet att i butikerna kontrollera vikten på produkten. När det gäller förvaringen vore det, som jag ser det, lika viktigt med en kontrollmöjlighet. Ja, herr talman, jag skulle kunna ställa åtskilligt fler frågor, men detta är en fullmaktslag och det återstår bara att hoppas att verket kan fylla alla de krav som kommer att ställas på det, inte minst från konsumenternas sida.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 41 kan nog inte få känslorna i svallning på samma sätt som det betänkande som vi förut under åtskilliga timmar har behandlat. Jag tänker då närmast på rennäringslagen. Men som jag ser det är den en för oss alla så viktig lag, och jag skulle vilja säga att den är viktig inte bara för samerna och Norrlands befolkning utan betyder väldigt mycket för hela svenska folket. Det är klart att den har ett ganska prosaiskt innehåll och ändå är den av så stor vikt för oss alla. Jag vill inledningsvis säga att vi i utskottet, om jag då ser till majoriteten, inte alls har varit så tveksamma som herr Larsson i Borrby när det gäller nödvändigheten av denna lag. När vi diskuterade rennäringslagen — om jag ytterligare ett ögonblick får gå tillbaka till den — visade det sig där att man hade hållit på i ganska många år med förberedelsearbetet innan lagen kom till, och ungefär samma tid har gått åt till förberedelsearbetet för den viktiga lag som vi nu är beredda att anta. Livsmedelsstadgekommittén arbetade nämligen i ungefär sex år innan förslaget från kommittén angående ny livsmedelslag överlämnades till socialministern. Efter en ingående remissbehandling hos myndigheter och övriga av förslaget berörda kom sedan propositionen från jordbruksministern om ny livsmedelslag. Den föreslagna lagen ställer strängare krav i olika avseenden om man jämför med nu gällande livsmedelsstadga. Jag tror att jag talar på hela utskottets vägnar när jag understryker att den nya livsmedelslagen tillgodoser högt ställda anspråk på att värna om konsumenternas intressen. Efter detta konstaterande vill jag också understryka, liksom herr Larsson i Borrby gjorde, att utskottets betänkande är enhälligt så när som på två punkter eller detaljer, skulle jag vilja kalla dem, som jag i det följande närmare skall redogöra för. Den första reservationen gäller utformningen av 13 § angående märkning av importerade livsmedelsförpackningar. Livsmedelsstadgekommittén föreslog i sin 17 § under punkten 5 följande lydelse: ”Färdigförpackat livsmedel skall märkas med följande uppgifter: — — — förpackarens eller tillverkarens namn eller firma samt hemort eller också endast firman eller förkortning därav, om denna är allmänt känd. Härutöver skall till riket infört livsmedel, som färdigförpackats utomlands, märkas med uppgifter om importörens namn eller firma samt hemort eller också endast firman eller förkortning därav, om denna är allmänt känd. Om särskilda skäl finns äger livsmedelsstyrelsen föreskriva att sådant livsmedel även skall märkas med uppgift om det land varifrån däri ingående råvara härrör.” Departementschefen har inte ansett sig kunna biträda livsmedelsstadgekommitténs förslag i denna del. Motiveringen till departementschefens ställningstagande finner vi på s. 193 i propositionen, där han uttalar följande: ”På grund av de praktiska svårigheter som skulle uppkomma vid en sådan kompletterande märkning kan kravet på en sådan märkning nämligen komma att verka som ett handelshinder och bli konkurrensbegränsande. För att tillgodose syftet med nu ifrågavarande märkning föreslår jag emellertid att den som importerar livsmedel skall vara registrerad hos den centrala livsmedelsmyndigheten. Vidare bör tullmyndigheterna i de orter där import sker ha förteckning över de registrerade livsmedelsimportörerna. Ett utländskt livsmedelsparti bör inte få införas i landet, om det inte finns någon för varorna registrerad importör. Genom ett sådant förfarande ges möjlighet att få kännedom om importören.” Reservanterna anser att det av departementschefen föreslagna tillvägagångssättet inte är tillfredsställande ur konsumentsynpunkt. Man anser att det uppstår svårigheter för en konsument som vill framföra klagomål på en erhållen vara. Detta har också herr Larsson i Borrby framhållit. Konsumenten måste gå vägen över myndigheten för att kunna få uppgift om importörens namn eller firma. Reservanterna yrkar därför bifall till motionen 1424, i vilken förordas att alla importerade livsmedel skall märkas med uppgift om den svenska importörens namn eller firma samt hemort. Utskottsmajoriteten kan inte dela denna uppfattning. Vi tror inte att det är realistiskt att anta att konsumenten i första hand vill komma i kontakt med importören när konsumenten av något skäl vill framföra ett klagomål på en vara. Om kvaliteten är undermålig eller varan på annat sätt inte motsvarar de krav som konsumenten kan ställa på varan, är det naturligt att han vänder sig till den affär där livsmedlet har inköpts. Det torde också vara ett intresse för detaljhandeln att, om varans kvalitet är undermålig, ta en sådan kontakt med importören, detta bl.a. av det skälet att fler kunder därigenom förhindras att få varor som inte håller den kvalitet som kunden kan fordra. Vi tror också att detaljhandeln är angelägen om att ge en sådan service. Genom att importören är registrerad kan konsumenten ändå få upplysning om vem som är importör, om han vill ha den upplysningen. Utskottsmajoriteten upplever inte alls departementschefens ställnings tagande som ett hot mot konsumentens trygghet. Vi anser därför att vi kan biträda departementschefens förslag i denna del. Den andra punkt där meningarna går isär gäller formuleringen av 19 §, som behandlar frågan om att särskild beteckning förbehålls visst slag av livsmedel. Livsmedelsstadgekommittén understryker vikten av att utvecklingen av nya produkter inte hämmas. Ur konsumentsynpunkt är det viktigt, anser kommittén, att konsumenten får ett ur prisoch kvalitetssynpunkt så rikhaltigt sortiment som möjligt att välja mellan. Man framhåller också att nya livsmedel kan vara fullt jämförbara i näringsvärde och kvalitet med huvudvarorna. En annan viktig motivering för att jämförelser skall få göras är att konsumenten skall få kännedom om hur de nya varorna skall användas. Därför kan det inte anses orimligt att en produkt, när den presenteras för konsumenten, anges kunna användas på samma sätt som eller i stället för huvudvaran. Här är det bara fråga om själva användningsområdet. Livsmedelsstadgekommittén gör också ett annat viktigt påpekande som jag anser förtjänar nämnas. Kommittén erinrar om att utvecklingen vad det gäller produkter på livsmedelsområdet varit snabb och effektiv. Konventionella livsmedel vidareutvecklas och förändras samtidigt som helt eller delvis nya produkter kommer fram. Syftet är att tillgodose konsumenternas önskemål att få livsmedel som passar levnadsvanorna i det moderna samhället. Bl. a. av det skälet bör livsmedelslagstiftningen utformas så att den inte försvårar eller hindrar produktutveckling när det gäller livsmedel med en från folkhälsosynpunkt lämplig beskaffenhet. Och inte heller bör det finnas bestämmelser som huvudsakligen syftar till att skydda vissa livsmedel mot konkurrens från andra varor med samma eller likartade användningsområden. Kommittén understryker också vikten av konkurrens på lika villkor mellan olika livsmedel. I den mån det kan finnas skäl att skydda andra, t.ex. jordbrukspolitiska intressen, bör detta ske utanför livsmedelslagens ram. Departementschefen framhåller att det är av betydelse att varubeteckningen är sådan att man inte av misstag förväxlar t.ex. en ny produkt med en annan mera välkänd. Det tycker jag att herr Larsson i Borrby skall lägga märke till. I det sammanhanget vill jag också erinra om att departementschefen uttalat att inga andra restriktioner bör uppställas för vare sig nya eller gamla livsmedelstyper än sådana som kan motiveras av livsmedelshygieniska eller näringsmässiga skäl eller eljest med hänsyn till konsumentens intressen. Utskottsmajoriteten har funnit att den av departementschefen föreslagna formuleringen av 19§ mycket väl tillgodoser konsumentens intressen. Till utskottsbetänkandet har också fogats ett särskilt yttrande, och fru Sundberg har i sitt anförande till en del uppehållit sig vid detta. Yttrandet tar upp ett yrkande i motion 1454 som går ut på att uppgift om livsmedels sammansättning må avse en redovisning av beståndsdelarna i fallande ordning utan angivande av vikt eller proportion. Departementschefen har uttalat, att uppgift om den genomsnittliga kvantiteten av eller proportionerna mellan ett livsmedels beståndsdelar som regel är nödvändig för att konsumenterna skall få en riktig uppfattning om livsmedlets sammansättning. Utskottet har också följt departementschefen i denna detaljfråga. I det särskilda yttrandet påpekas att det är angeläget att Kungl. Maj:t eller livsmedelsverket vid tillämpningen av de bestämmelser som reglerar angivelse av kvantitativ redovisning beaktar de prishöjande, handelshindrande och konkurrensbegränsande effekter kravet på innehållsdeklaration kan medföra. Herr talman! Jag anser inte att utskottets uppfattning i denna fråga skiljer sig från den som har redovisats i ett särskilt yttrande, och det har fru Sundberg också själv understrukit. Jag har förståelse för den brasklapp som det särskilda yttrandet innebär, men utskottet har ju varit enigt på denna punkt. Herr talman! Med det anförda vill jag slutligen till alla delar yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 41.

Herr talman! Först ett litet förtydligande beträffande den s.k. tveksamhet som fru Lindberg talade om. Jag har inte ställt mig tveksam till propositionen utan är positiv till den.

Det var en liten fundering bara och skall väl inte tolkas som tveksamhet mot den här lagen. Det kanske mera är en fundering över hur pass stora eller små våra egna problem egentligen är. Sedan vill jag varna fru Lindberg för att vara alltför aningslös som konsument när det gäller att använda välkända benämningar på nya och okända livsmedel. Är det smör skall det kallas smör och är det biff skall det kallas biff, men är det någonting annat och nytt eller något ersättningsmedel skall det varken kallas smör eller biff, för då är det inte konsumentupplysning utan någonting annat man är ute efter. Jag vill uttrycka en liten varning även till fru Lindberg som konsument att inte alltför lätt nappa på den sortens konsumentupplysning. Det är en varning i all vänlighet.
Herr talman! Det är klart att jag är tacksam för den varningen, men jag kanske inte är fullt så aningslös som herr Larsson i Borrby förutsätter. Jag tror att han försöker blanda bort korten en smula, därför att propositionen innehåller inte alls någon rätt att på det sättet använda vad jag skulle vilja kalla falsk varubeteckning. Vad jag menade var att för att konsumenterna skall kunna få en uppfattning om de nya varorna, som kan vara av precis lika god kvalitet, fast av annat slag, bör konsumenterna också kunna få upplysning om hur varorna skall användas. Skall man introducera nya varor anser jag det självklart att man också måste ge information. Jag tror inte att jag och andra konsumenter är fullt så aningslösa som herr Larsson i Borrby anser. Vad man skall fordra är att de nya varorna skall presenteras på ett sätt som gör att konsumenten vet vad han har att välja på. Det kan väl herr Larsson i Borrby och jag vara överens om.

Herr talman! Den nya livsmedelslag som i dag ligger på riksdagens bord är en modernisering och förbättring av 1951 års livsmedelsstadga. Lagen är, i enlighet med det sätt att skriva lagar som är modernt i dag, en paraplylag eller, för att använda ett mer elegant uttryck, en fullmaktslag. Den innehåller få konkreta bestämmelser om vilka ämnen som skall tillåtas eller inte tillåtas utan ger i stället föreskrifter om att alla livsmedelstillsatser skall godkännas av det livsmedelsverk som nu också inrättas och som bildas av delar av veterinärstyrelsen och folkhälsoinstitutet. Den innehåller vidare bestämmelser om att alla livsmedel skall förses med fullständig innehållsredovisning samt redovisning för hållbarhetstid. Kraven på transport av livsmedel och på de hygieniska förhållandena i livsmedelslokalerna skärps. Om denna lag är mest gott att säga, och jordbruksutskottet har, som här tidigare har framgått, inte haft många ändringar att göra. I folkpartiets konsumentmotioner i år och i fjol har vi kraftigt talat för att varudeklarationsplikt införs på för konsumenterna väsentliga områden, och det är med stor tillfredsställelse vi nu ser att den nya livsmedelslagen går så långt som den gör när det gäller födoämnen. Jag skall, herr talman, bara ta upp tre frågor till diskussion. I motionen 1424 krävs att märkning på utländska språk som regel inte skall godkännas. Även motionen 1456 av herr Norrby i Åkersberga anmärker på att innehållsdeklaration skall kunna finnas på annat språk än svenska. Utskottet påpekar nu att enligt lagen krävs det att texten skall vara ”otvetydig” och finner detta vara tillräckligt. Men man går också in på sakfrågan och påpekar att ommärkning till svenska språket betyder att varorna blir avsevärt dyrare, vilket man inte tror att konsumenterna nödvändigtvis skulle uppskatta. Man föreslår i stället att butikerna själva får i uppdrag att på lämplig plats sätta upp en svensk översättning av de innehållsdeklarationer som kan komma i fråga. Kravet på otvetydig märkning bör tolkas så att så snart det över huvud taget är möjligt med märkning på svenska skall sådan finnas. Ett konsumentkrav som tagits upp i en motion är det på obligatorisk åpris-märkning. Herr Romanusoch herr Möller i Göteborg har i motionen 1457 yrkat att sådan märkning skall vara obligatorisk på färdigförpackade livsmedel. Utskottet anser att det bör få ankomma på Kungl. Maj:t att bedöma en sådan bestämmelse om tvingande föreskrifter och att de erfarenheter som redan gjorts genom den nuvarande frivilliga märkningen då kan tjäna som vägledning för Kungl. Maj:ts beslut. Eftersom departementschefen i propositionen mycket klart har uttalat sig till förmån för 4-prismärkning kan man, hoppas jag, med ett visst förtroende se fram emot att sådan märkning blir genomförd, om inte totalt så ändå i sådan utsträckning att konsumenternas intresse blir tillgodosett. Att en å-prismärkning av alla förpackningar som lämpar sig för och behöver en sådan märkning ligger i propositionens anda torde vara ställt utom tvivel. För det tredje, herr talman, skulle jag vilja beröra frågan om besvärsrätten. Jag började med att säga att det här är en fullmaktslag, inte en lag som innehåller bestämmelser i sak. Det är i viss mån nödvändigt att ha en sådan lag, eftersom utvecklingen går fort och det kan behövas snabbare ingrepp än sådana som skall ske den långa vägen över riksdagen. Men just fördenskull måste i lagen inbyggas någon annan form av garanti för att den tillämpas så som riksdagen har tänkt sig. Det är därför värt att observera att fruarna Anér och Hambraeus kan inregistrera att utskottet intagit en positiv ställning till deras förslag i motionen 1453, som rör besvärsrätten enligt livsmedelslagen. Motionärerna har särskilt tänkt på de fall då en tillverkare eller importör får tillstånd respektive blir förbjuden att använda någon viss livsmedelstillsats. Hittills har sådana frågor prövats av kommerskollegium, och fabrikanten har haft rätt att besvära sig över beslutet. Enligt livsmedelslagen skall fortfarande den ”som beslutet angår” kunna besvära sig. Motionärerna vill att någon sorts besvärsrätt skall tillkomma även konsumenterna, exempelvis i det fall då livsmedelsverket tillåtit en tillsats, men beslutet kan vara diskutabelt i något hänseende. Det har hänt, som bekant, att ett ämne plötsligt blir känt som farligt — sedan det i många år använts både här och i utlandet. Man har då fått veta att de farliga egenskaperna i själva verket redan länge varit bevisade genom experiment, men uppgifter härom har av en eller annan anledning inte nått en vidare offentlighet. Sådana fall kommer att inträffa igen och det är mot den bakgrunden som motionärerna har föreslagit att konsumenterna skulle ha rätt att överklaga ett beslut om frisläppande av livsmedelstillsatser eller någon annan åtgärd av livsmedelsmyndigheterna som berör en stor del av allmänheten. Utskottet har ansett att man inte kan ge varje enskild konsument en sådan besvärsrätt, och jag vill gärna hålla med om att administrationen skulle kunna bli alltför otymplig. Utskottet medger emellertid att det inte kan förnekas att det ur vissa synpunkter framstår som otillfredsställande att konsumenterna inte har någon egen besvärsrätt alls. Utskottet nämner som tänkbara möjligheter att sammanslutningar av konsumenter eller löntagare skulle kunna få denna besvärsrätt eller att en särskild myndighet skulle kunna få handlägga dessa ärenden, exempelvis i samarbete med det framtida konsumentverket. Utskottet finner starka skäl tala för att Kungl. Maj:t i dessa sammanhang prövar frågan om en utvidgad besvärsrätt enligt livsmedelslagen för att ta till vara konsumenternas intressen och föreslår att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet sålunda anfört. Detta uttalande öppnar intressanta perspektiv, som jag här inte ytterligare skall utveckla men som visar att det verkligen finns anledning att tro att medborgarnas möjligheter att göra sin röst hörd när det gäller sådant som bokstavligen går dem själva in på livet skall bli tillgodosedda genom de nya lagar som under de närmaste åren kommer att stiftas. Herr talman!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
Herr talman! Svensk kvalitet bör hållas hög. Kvalitetskraven på en svensk vara bör icke sänkas. Jag förvånas över och protesterar mot — till den verkan det nu kan ha — att jordbruksutskottet trots yrkande i en fyrpartimotion om motsatsen godkänner en kvalitetssänkning på juice och nektar. Utskottet säger visserligen att de svenska tillverkarna alltjämt kan behålla nuvarande kvalitet, varvid de kan ge sin produkt ett annat namn. Man har t.o.m. lämnat förslag till namn på sådan juice, nämligen ”naturren juice”. Däremot har man undvikit att ange ett nytt namn på nektar, kanske därför att det är svårare att hitta något sådant. Att svenska tillverkare för att kunna bibehålla och saluföra en kvalitetsmässigt bättre och därför sannolikt dyrare vara skall behöva använda och marknadsföra en ny benämning anser jag inte vara riktigt. Det borde inte vara omöjligt att man i de internationella reglerna, som det ju är avsikten att vi nu skall anpassa oss till, kunde ange att vissa svenska produkter är av högre kvalitet. Jag kan inte inse att det skulle innebära något handelshinder eller svårigheter i fråga om kommunikationerna mellan länderna. Det är ur alkoholpolitisk synpunkt väsentligt att ett attraktivt alternativ till alkoholhaltiga drycker finns. Juice och nektar har varit sådana alternativ här i vårt land. Herr talman! Jag vill ännu en gång uttala min och en betydande opinions protest mot den kvalitetssänkning som nu tycks komma att medges.

Herr talman! I detta betänkande behandlas förslaget om inrättande av det verk som har att handlägga och uppfölja den lag som riksdagen nyss antagit. Detta förslag är framlagt, också det, i mycket stor enighet. Det är endast på en punkt som det blivit en reservation; det gäller sammansättningen av verkets styrelse. Jag skall fatta mig mycket kort, herr talman. Bland olika intressen som avses bli representerade i styrelsen har man också nämnt jordbruket. Reservanterna har velat rikta uppmärksamheten på att genom uttrycket ”primär jordbruksproduktion” jordbruket i sin helhet inte kan anses vara representerat. Vi har velat erinra om att den andra väsentliga sektorn i sammanhanget, den s.k. sekundära sektorn, som består av förädling, distribution och hantering, bör ha möjlighet att vara representerad. Det är detta som vi har skrivit i vår reservation, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Det är riktigt som herr Larsson i Borrby säger att vi är eniga i utskottet utom på en punkt. Det föreslås att i verket skall finnas en styrelse på nio personer som skall företräda olika intressen bl.a. den primära jordbruksnäringen. Reservanterna vill att en representant för jordbrukskooperationen också skall ha säte i denna styrelse.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

Herr talman! I detta betänkande behandlar jordbruksutskottet en fyrpartimotion i vilken hemställes att Sverige måtte ansöka om medlemskap i Internationella naturskyddsunionen, IUCN. Denna hemställan har utskottet avstyrkt. Jag ber emellertid att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av utskottets ordförande herr Hansson i Skegrie m.fl. IUCN är en utomordentligt väsentlig och framgångsrik internationell organisation för att tillvarata naturvårdens intressen. Den bildades på initiativ av UNESCO och har hela tiden haft ett intimt och fruktbart samarbete med FAO och UNESCO. Den stiftades av tre nationer, Belgien, Holland och Luxemburg, och dessutom av 75 nationella naturvårdsorganisationer, bland dem Svenska naturskyddsföreningen. Numera är 30 regeringar medlemmar. Vid den senaste generalförsamlingen 1969 ändrades röstningsreglerna så att regeringsrepresentanter skulle få tre röster var mot en röst var för icke-statliga organisationer. För Sveriges del är statens naturvårdsverk, domänverket, Vetenskapsakademien och ytterligare några icke-statliga organisationer för närvarande medlemmar av IUCN. Om Sverige som stat skulle gå med, skulle de svenska rösterna utgöra åtta mot för närvarande sex. Det väsentliga är emellertid att om svenska staten ingick som medlem skulle det visa ett påtagligare intresse för vad som uträttas inom IUCN. För att visa vad IUCN verkligen har betytt för världens naturvård räcker det att peka på några få fakta. Det var IUCN som drev fram och lade grunden till den afrikanska naturvårdskonventionen av 1968, som numera är undertecknad av en rad statschefer i Afrika och vars bestämmelser är mycket långtgående. Det var IUCN som tog initiativet till Internationella biologiska programmet, som antogs 1964, och som sedan dess vuxit till en imponerande global vetenskaplig organisation, nu avsedd att fortsätta i det s.k. Man and Biosphere-programmet. Det var vidare IUCN som redan 1950 varnade för biocidfaran utan att på länge bli hörd av vare sig vår regering eller någon annan. Slutligen tog IUCN initiativet till den s.k. biosfärkonferensen 1968 i Paris, den omedelbara föregångaren till vår FN-konferens om miljövård i Stockholm 1972. Naturvårdsverket har i sitt remissyttrande antytt att man skulle kunna låta naturvårdsverket i fortsättningen betala medlemsavgift som för regering. Det vore ett sätt att tillgodose motionärernas önskemål och låta Sverige inte bara i ord utan också i handling visa sitt intresse för den internationella organisation som mest kraftfullt arbetat för att bevara jordens naturmiljöer för framtiden. Det har gått att övertyga u-landsregeringar om den saken; det borde gå att övertyga vår om det också. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! IUCN:s väsentliga vetenskapliga verksamhet kan jag gå förbi. I det stycket instämmer jag helt med herr Wirtén.

Han hoppas innerligen att de åtgärder som är vidtagna för att Sverige skall få medlemskap i unionen inte skall gå om intet, skriver han: ”I am extremely confident — — — that this will now become a reality — — —.” Han hoppas alltså att det skall bli en realitet, men han blir måhända besviken över voteringen här något senare. Naturvårdsverket anför också att många av de länder som anslutit sig skulle ha gjort det därför att de inte har egna institutioner som tillgodoser miljövårdsintressena. Det skulle vara intressant att veta vad det är för europeiska länder som saknar sådana institutioner. Att u-länderna gör det är väl rätt naturligt. Man har inte kommit därhän än, men det har skett en utveckling så till vida att dessa länder har anslutit sig till unionen och där animerats att själva upprätta dylika institutioner. Indien är ett utmärkt exempel på det. Naturvårdsverket avslutar sin skrivning med att ”IUCN framför allt har en uppgift —— — som ett internationellt organ för de ideella naturvårdsorganisationerna”. Generaldirektör Budowski har emellertid i uttalanden från Genéve gång på gång just framhållit att IUCN inte skall vara, som han säger, ”en sentimental naturskyddsorganisation” utan ett organ som verkligen har en mycket bestämd och vetenskaplig uppgift. Jag finner, herr talman, inga som helst bärande skäl för att Sverige inte borde ansluta sig som medlem. Det är en truism att säga att miljövårdsproblemen inte bara är lokala utan globala, och därom har det anförts mycket vältaligt i den tidigare miljövårdsdebatten här i dag. Vi har all anledning att engagera oss inte bara med vissa ämbetsverk och organisationer utan också som nation med mandat från riksdag och regering. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen i ärendet.

Herr talman! Reservanterna yrkar i likhet med motionärerna i motionen 1053 att vårt land måtte ansöka om medlemskap i Internationella naturskyddsunionen IUCN. IUCN är ett internationellt organ för ideella och nationella naturvårdsorganisationer av icke-statlig karaktär och ett fristående forum för ekologisk och naturvetenskaplig expertis. IUCN:s stadgar medger dock medlemskap även för regeringar, statliga myndigheter och internationella organ. Svenska medlemmar i IUCN är flera statliga verk och organisationer — statens naturvårdsverk och domänverket har nämnts här tidigare; Vetenskapsakademien, Nordiska muséet, Skansen, Svenska jägareförbundet och Svenska naturskyddsföreningen är andra medlemmar. Flertalet av de regeringar som är medlemmar i IUCN tillhör utvecklingsländerna. De saknar liksom även flertalet europeiska länder självständiga ämbetsverk av svensk typ. Den svenska regeringen har hittills agerat inom ramen för befintliga mellanstatliga organ av FN-karaktär som FAO, UNESCO etc. De självständiga statliga verken är däremot ibland medlemmar i motsvarande internationella ideella organisationer av IUCN:s karaktär. Det gäller på ett helt annat område t.ex. socialstyrelsen, som är korrespondent för International Social Service i Genéve. Därtill övervägs för närvarande medlemskap för socialstyrelsen i Internationella Rädda barnen. I reservationen sägs i anslutning till redovisningen av initiativet med det internationella och biologiska programmet, som antogs av de internationella sammanslutningarna av naturvetenskapliga forskarorganisationer år 1964, att ”det har sedermera utvecklats ytterligare och vuxit till en imponerande över hela världen förgrenad organisation, vars arbetsprogram också upptar naturvård”. Sakförhållandet är att den internationella sammanslutningen av naturvetenskapliga forskarorganisationer tillsammans med UNESCO har genomfört ett ekologiskt femårsprogram som nu inom kort utlöper och inte kommer att förnyas. Erfarenheterna från detta program — och eventuellt även vissa element i det — skall dock fogas in i UNESCO:s kommande mänskliga biosfärsprogram, som även herr Wirtén talade om. I reservationen sägs också att Sverige i motsats till många andra länder inte har följt den av FN:s generalförsamling 1962 enhälligt antagna resolution som rekommenderar regeringarna att stödja IUCN och övriga internationella naturvårdsorganisationer. Men detta är just vad Sverige har gjort genom sina fristående självständiga verk — naturvårdsverket och domänverket. I motiveringen för regeringens medlemskap i IUCN anför reservanterna att om regeringen går in som medlem får Sverige åtta röster mot för närvarande fem, och att därför Sverige bör ansöka om medlemskap eller att eventuellt naturvårdsverket medges att erlägga medlemsavgift som för regering. Det bör här understrykas även för herr Werner i Malmö att IUCN dock i kommentarerna till stadgeändringen mycket klart har slagit fast att man önskar bibehålla karaktären av icke-statlig organisation. Vilka konsekvenser som det röstningsmässigt skulle få att naturvårdsverket skulle medges att erlägga medlemsavgift som för regering framgår inte. Utskottet avvisar det förslaget och påpekar att nuvarande form för medlemskap bör bibehållas, dvs. via statliga ämbetsverk. Någon anledning att ändra detta förhållande finns det inte enligt utskottets uppfattning. I reservationen hemställs att vårt land måtte ansöka om medlemskap i Internationella naturskyddsorganisationen.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
Herr talman! Fru Theorin framhåller att det finns europeiska medlemsländer som saknar självständiga ämbetsverk av svensk typ. Jag undrar vilka europeiska medlemsländer det är. Är det månne Nederländerna eller Västtyskland eller vilka är det? Att u-länderna gör det framhöll jag — det är ju rätt naturligt. Sedan kan jag bara referera till generaldirektören Budowski, som är mycket angelägen om att nationer skall ansluta sig till denna union och i synnerhet att Sverige skall göra det. Man framhåller att vårt land har tagit många initiativ på miljövårdens område som det vore värdefullt att få förmedla vidare. Och det är klart att ett mandat som representeras av den svenska regeringen har en mycket större tyngd än om det bara är en representation för enskilda verk. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! I sitt första inlägg sade herr Werner i Malmö att det fanns länder som saknade naturvårdsverk av svensk typ, och det gör väl de flesta länder. Men de flesta länder saknar också självständiga statliga ämbetsverk av svensk typ. Jag kan åberopa ett par länder som reservanterna har anfört som medlemmar genom sina regeringar i IUCN, och det är Danmark och Finland. De saknar också självständiga statliga ämbetsverk av svensk typ. Sverige har ett helt annat system uppbyggt än de flesta övriga länder, och det finns ingen anledning att man skulle — om jag får uttrycka det så kraftigt — desavuera de verk som är medlemmar. IUCN är en ideell, internationell organisation och framför allt ett fristående forum för naturvetenskaplig forskning. Där kan vi enligt utskottets mening fortfarande ha medlemskap genom de statliga verken, naturvårdsverket och domänverket.
Herr talman! Finland var verkligen inte något vällyckat exempel, för Finland har ju en organisation av ämbetsverken av just vår typ.

Herr talman! Frågor om de enskilda medborgarnas rättssäkerhet inom förvaltningen bör inta en förgrundsplats i rättspolitiken i en modern välfärdsstat. Det måste därför hälsas med tillfredsställelse att denna problematik har aktualiserats genom det reformpaket som nu ligger på riksdagens bord. Det är svårt för riksdagen att göra en självständig insats i lagärenden av denna omfattning, då de äntligen har nått fram till det sista stadiet i den långa beslutsprocessen. Frågorna är tekniskt komplicerade och invävda i varandra, och därför är det svårt att rubba på någon av byggstenarna utan att det föranleder justeringar på andra områden. Men det finns ju vissa möjligheter, och de skall självfallet begagnas, att göra korrigeringar. Jag tillåter mig därför att ta kammarens tid i anspråk för några korta anmärkningar. Den del av reformpaketet som rör förvaltningsdomstolarna innebär genomgripande förändringar på det organisatoriska planet. Jag är emellertid tveksam om huruvida resultatet kommer att bli någon påtaglig förbättring från de enskilda medborgarnas synpunkt. Huvudinnebörden är att kammarrätten blir sista instans i flertalet förvaltningsmål. Regeringsrätten skall bara bli prejudikatinstans. I motionen 1389 har jag vänt mig mot den föreslagna fullföljdsbegränsningen som alltför drastisk. Motionen har följts upp i en reservation till utskottets betänkande, i vilken föreslås en viss uppmjukning av propositionens förslag. Enligt min mening skulle bifall till denna reservation vara av stort värde för den enskilde utan att ändra huvudprinciperna i propositionens förslag. Rätten att ”gå till kungs” och få sin sak prövad i högsta instans upplevs av gemene man som mycket viktig, och man bör gå varligt fram med begränsningar. Jag betvivlar att människor i allmänhet kommer att uppfatta en kammarrättsavdelning som mera auktoritativ och kvalificerad än länsrätt och är därför något tveksam inför den tekniska lösning som valts. Den har förestavats av en i och för sig begriplig önskan att avlasta regeringsrätten, inte i första hand av hänsyn till de enskilda parterna. Nu får emellertid den föreslagna instansordningen godtas. Det är inte möjligt att ifrågasätta huvudprinciperna i förslaget på detta sena stadium. Men då detta sker bör det vara en angelägen sak för riksdagen att visa så stor generositet som möjligt mot de enskilda. Det borde enligt mitt sätt att se vara värdefullt, om man kunde följa det förslag som finns i reservationen, tills man vunnit närmare erfarenheter av omläggningen i fråga. Jag yrkar därför i det här avsnittet bifall till reservationen. Ett led i reformen som kanske har kommit litet i skymundan i det större sammanhanget är förvaltningslagen. Jag vill också kommentera den helt kort. Lagen avser att ge vissa grundläggande regler för förfarandet hos myndigheterna. Enligt min bedömning skulle en sådan lagstiftning kunna medföra en väsentlig förbättring från de enskilda parternas synpunkt. Det är också den inställningen som torde ligga bakom det långvariga utredningsarbetet. Den främsta produkten av detta arbete var väl besvärssakkunnigas betänkande 1964. De sakkunniga siktade till en lagstiftning av stor räckvidd och omfattning och tänkte sig väl ett slags rättegångsbalk för förvaltningen. Jag skall inte gå in på de skäl som utvecklats i propositionen för att man har ändrat målsättningen. Jag konstaterar bara att vi fått en lagprodukt av begränsat innehåll. Jag tror inte att man skall avföra den här frågan från dagordningen utan i stället uppfatta förslaget i dag som ett första steg mot en ordentlig förfarandelagstiftning. Jag har svårt att föreställa mig att den föreslagna förvaltningslagens 20 paragrafer med i huvudsak mycket elementärt innehåll kan medföra någon väsentlig förbättring av den enskilde medborgarens rättsskydd. Jag har också konstaterat att utskottet inte kommenterat denna del av förslaget. Vi har ju ändå haft den här frågan uppe i konstitutionsutskottet åtskilliga år vid vår granskning av statsrådsprotokollen, och då har det gjorts ingående studier just beträffande förfarandefrågor. Jag riktar inte på något sätt kritik mot utskottet. Jag vill bara påpeka detta som ett skäl för vad jag tidigare sagt, nämligen att man kanske inte har diskuterat den delen av förslaget särskilt ingående. Jag skall som sagt inte utveckla några närmare synpunkter i den här delen heller. Jag vill bara påminna om att centern i en partimotion tagit upp frågorna om de enskildas rättsskydd inom förvaltningen. Den motionens behandling har uppskjutits till höstriksdagen. Vi får alltså tillfälle att återkomma till ämnet. Jag vill med det här bara säga att det är ett värdefullt reformpaket vi har men att jag betraktar det som ett steg på vägen när det gäller att stärka den enskildes rättsskydd i förvaltningen. Vi får och skall räkna med en fortsatt diskussion omkring de här frågorna.

Herr talman! Att felaktiga beslut av stor räckvidd för den enskilde som fattats av domstolar eller myndigheter skall kunna prövas av högsta rättsliga instans är en del av en god svensk rättstradition. När det nu av praktiska skäl har visat sig nödvändigt att begränsa fullföljdsrätten till regeringsrätten vill vi försäkra oss om en prövningsmöjlighet också i andra fall än rena prejudikatsärenden. Vi har därför från reservanternas sida föreslagit en mindre ändring av den aktuella paragrafen, och vi har där anslutit oss till det förslag som en ledamot av lagrådet, justitierådet Bernhard, har framfört. Jag vill säga att det här är naturligtvis en ganska liten förändring jämfört med propositionen. Huvudtanken om en begränsning av full följdsrätten till regeringsrätten ifrågasätts inte av reservanterna. Vi har bara, med tanke på den enskildes rättstrygghet, velat göra en liten utvidgning jämfört med propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har begärt ordet i egenskap av både motionär och utskottsledamot. Eftersom vi nu befinner oss i riksdagens slutskede avser jag att fatta mig kort och endast uppehålla mig vid den föreslagna kammarrättsorganisationen. Mot bakgrunden av att kammarrätterna får en ställning som allmänna förvaltningsdomstolar närmast under regeringsrätten föreslås en avsevärd utbyggnad av kammarrättsorganisationen. Förutom kammarrätten i Stockholm, som omfattar nio avdelningar, föreslås en självständig kammarrätt för södra och västra Sverige i Göteborg med sex avdelningar. Två avdelningar inom kammarrätten i Stockholm föreslås bli placerade som filial i Sundsvall. Denna filial omfattades av det förslag till omlokalisering av statlig verksamhet som riksdagen behandlade förra veckan — filialen utgör alltså ingen extra lokalisering till Sundsvall.

Förslaget att inrätta en Sundsvallsfilial har föranlett tre motioner. Herr Oskarson m.fl. har motionerat om avslag på förslaget att inrätta en filial i Sundsvall, medan fru Jonäng liksom herr Winberg och undertecknad har motionerat om att en självständig kammarrätt för Norrland borde inrättas i stället för den filial som föreslås i propositionen. Den närmare motiveringen för inrättandet av en självständig kammarrätt framgår av motionerna. Ur allmän regionalpolitisk synpunkt, vad det gäller spridande av både arbetstillfällen och beslutanderätt, anser jag det vara väl motiverat med självständiga kammarrätter för olika delar av landet. Ur personaloch rekryteringssynpunkt torde en självständig enhet vara att föredra framför en filial. Personalens cirkulation mellan olika avdelningar synes få till följd att ämbetsmän vid kammarrätten i Stockholm under några år i sänder blir placerade i Sundsvall. Detta förhållande blir inte till fördel vare sig för personalen eller för den ort dit filialen förläggs. Personalfrågorna kommer herr Winberg att beröra senare i debatten. Remissinstanserna hade olika meningar beträffande förslaget att uppdela kammarrätten. Jag vill påminna om att förutom myndigheter och organisationer med anknytning till Norrland även riksskattenämnden och LO uttalade sig för en självständig kammarrätt i Norrland. Som motiv mot inrättandet av en självständig kammarrätt där har angetts att denna skulle bli för liten för att kunna bilda en fullständig enhet. Minimistorleken för en självständig enhet torde enligt uppgifter som lämnades inför utskottet vara tre avdelningar. Eftersom måltillströmningen synes stå i proportion till befolkningstalet i olika delar av landet borde Norrland tillsammans med Kopparbergs län kunna bilda en lämplig domkrets för en kammarrätt med tre avdelningar. Jag vill göra en jämförelse med hovrätterna. Dessa har utformats med lämpligt antal avdelningar för respektive domkrets. Några olägenheter för de mindre hovrätterna ur effektivitets-, rättseller rekryteringssynpunkter har ej påvisats. Herr talman! Jag har haft förmånen att få delta i konstitutionsutskottets behandling av detta ärende. Med tillfredsställelse vill jag notera utskottets enighet i ställningstagandet till kammarrättsorganisationen, liksom jag givetvis gläder mig över utskottets hemställan att riksdagen skall avslå herr Oskarsons m.fl. motion. Vad det gäller behandlingen av fru Jonängs motion samt herr Winbergs och min motion är jag nöjd med den positiva skrivning som vi kunnat enas om i utskottet och som utmynnar i att utskottet hemställer att dessa båda motioner skall förklaras besvarade med vad utskottet anfört.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 Till slut, herr talman, vill jag mot bakgrunden av det anförda samt utskottets skrivning angående kammarrättsorganisationen uttala förhoppningen att vi efter hand kommer att få en självständig kammarrätt även för norra Sverige.

Herr talman! Det har sagts att detta är en stor och omfattande fråga och jag vill instämma i det. Det finns en särskild anledning till att jag tar till orda. Vi prövade ju för någon vecka sedan möjligheterna att i allmänna domstolar gå till högsta domstolen med de enskilda målen, och då påtalades det ställningstagande som eventuellt var under utarbetande i KU. Jag vill anföra ett par synpunkter på detta. KU har ju godtagit stora delar av den kungliga propositionen, men det förslag som herr Molin räknade såsom en liten förändring kan ha avgörande betydelse här. Jag kan erinra kammaren om att mina första erfarenheter och intryck i riksdagen fick jag just vid behandlingen av dessa ärenden. Varje år hade vi en mycket häftig och ibland lidelsefull debatt omkring dessa förvaltningsrättsfrågor. Till slut tillsattes en utredning, som var begärd, för att göra en översyn av förvaltningsrättsorganisationen. Jag minns ännu med vilken glädje ledamoten i första lagutskottet, lagman Nils Fröding, omfattade det beslutet och det besked som då kom. Sedan gick många år och förvaltningsdomstolsutredningen arbetade. Alla försök att få i gång de hetsiga förvaltningsrättsdebatterna igen bromsades av den utredningens arbete. Förvaltningsdomstolskommitténs förslag ligger till grund för den proposition som är avlämnad, och vi som arbetade i utredningen har väl anledning att vara tacksamma över att se våra förslag uppföljda i en kunglig proposition och i det beslut som nu föreligger i konstitutionsutskottet. Vi kommer ju i kontakt med problemen och har konstaterat den stora balans som finns i regeringsrätten, där det kunde gå sex till sju år från processens början till dess den avdömdes. Den balansen ökades ju år från år trots att man tillsatte flera regeringsråd för att så att säga få vidare, effektivare och snabbare beslut i högsta instans. Förvaltningsärendenas antal ökar i vårt komplicerade samhälle. Detta har också gjort sitt till för att vi fått pröva olika åtgärder för att minska balansen i regeringsrätten. Vi fann att det inte var tänkbart att öka summa revisibilis för att på den vägen bromsa tillströmningen till sista instans, regeringsrätten, utan man fick söka andra vägar. Vi kom fram till att den enda väg som också tryggade den enskildes säkerhet var att förverkliga det gamla kravet på en mellandomstol och ge den en sådan förstärkning att den kunde verka som slutinstans. Förslaget blev en förvaltningsdomstolsorganisation, där kammarrätten skulle utgöra sista instans, medan regeringsrätten skulle bli i huvudsåk prejudikatprövande. Om man nu följer reservanternas förslag, som herr Molin betecknade såsom en liten förändring, riskerar man den viktiga principen att lätta regeringsrättens arbetsbörda.

När man läser utskottsbetänkandet och reservationen, där utskottets ledamöter har delat upp sig i socialdemokrater och borgerliga, kan man få den uppfattningen, att rättssäkerheten bedöms olika i de bägge lägren. Jag vill understryka att så inte är fallet. Det är kanske mest därför som jag har tagit till orda här. Det har inte varit så i utredningen, och jag är övertygad om att det inte heller här är på det viset. Utredningen bestod inte bara av min ringhet, utan där deltog från folkpartiet docenten i förvaltningsrätt Gustaf Petrén och från moderata samlingspartiet nuvarande partiledaren Gösta Bohman. Jag kan försäkra att på denna speciella punkt var vi helt eniga. Jag kan också erinra om de utredningar och undersökningar som vi i kommittén gjorde innan vi kom fram till vår bedömning.

Jag vill sluta mitt anförande med att varna för att ge det intrycket att denna nya organisation i princip stödes av en socialdemokratisk majoritet och att den kan misstänkliggöras av en borgerlig minoritet. Det är inte på det sättet, och det bör inte vara på det sättet. Rättssäkerheten får inte bli en partipolitisk fråga; jag vill varna för det, och jag vill säga att på den vägen skall vi inte kivas. Det framtida förtroendet för den organisation riksdagen nu beslutar om tror jag kan bli skadat, om man driver detta för långt med den formation som man här har redovisat. Jag kan sluta här, herr talman. Jag vill anmäla att jag icke kommer att stödja reservationen, utan jag vill ansluta mig till utskottets hemställan, med de motiveringar som jag här har anfört.
Herr talman! Såvitt jag kan finna bygger herr Dockereds anförande på ett missförstånd. Han säger att ett bifall till reservationen skulle riskera den viktiga principen att avlasta regeringsrätten. Så förhåller det sig naturligtvis inte. Ett bifall till reservationen skulle visserligen öppna en ytterligare möjlighet till fullföljd, men det är en möjlighet som bara kan komma att utnyttjas i ett fåtal fall. Flertalet av de ärenden som nu kan föras vidare till regeringsrätten kommer vid ett bifall till reservationen att stanna i kammarrätten.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Molin om vad han nu påpekade, att huvudparten ärenden kommer att stanna i kammarrätten. Men om målen skall bedömas efter den lagformulering som reservanterna givit kommer det att medföra att regeringsrätten får på sitt ansvar att pröva huruvida dessa särskilda skäl föreligger. Det är det som är skillnaden, och den är rätt så väsentlig. Det har ingenting med den enskildes rättssäkerhet att göra, och det är ju den vi diskuterar.

Herr talman! Jag tror att man skall hålla i minnet att det här är en mycket genomgripande förvaltningsrättsreform. Tyngdpunkten ligger inte i frågan om prövningstillstånd för att få ett mål upp till regeringsrätten utan i den förändring och förstärkning som sker på planen under.

Man måste väl också ha den uppfattningen, att även första instans består av ledamöter som i varje fall strävar efter att uppnå rättssäkerhet för den enskilde. Vidare sker en väsentlig förändring vad gäller kammarrätten, som ju kommer att bli en allmän förvaltningsdomstol från att tidigare framför allt ha varit en skattedomstol. Det blir en mycket kraftig utbyggnad av kammarrätterna. Vi har hört att det kommer att inrättas en kammarrätt i Göteborg, och vi får en kammarrätt som i varje fall i inledningsskedet skall ha en filial i Sundsvall och arbeta på två avdelningar. Jag är helt övertygad om att man måste lita till de s.k. underrätterna, såväl länsrätt och skatterätt som kammarrätt. I fråga om regeringsrätten behöver jag inte säga något utöver vad herr Dockered har anfört. Han har suttit med i utredningen och han yttrade sig i debatten när vi hade frågan om högsta domstolens ställning uppe till behandling. Han talar alltså på grundval av rätt djupa studier i dessa frågor.

Anhopningen av ärenden hos regeringsrätten har hittills varit mycket besvärande. Reservanternas förslag innebär att domarna får sitta och pröva olika ärenden för att kanske finna att det inte finns skäl att ta upp dem. Det är väl ändå att ödsla med tid. Jag tror att det är riktigare att följa vad utskottet här har kommit fram till. Det var ju också bara en av lagrådets medlemmar som hade samma uppfattning som reservanterna, medan de andra hade en annan uppfattning. Jag tror att utskottsmajoritetens uppfattning är fullt lika riktig som om inte riktigare än reservanternas. Herr talman! Jag vill med detta och med instämmande i de synpunkter som herr Dockered har framfört yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Det finns all anledning att hälsa den nu aktuella reformen på förvaltningsrättskipningens område med tillfredsställelse. Den här reformen berör ett vitt fält och i hög grad kammarrättsorganisationen, eftersom kammarrätterna nu, som herr Pettersson i Visby nyss sade, kommer att förvandlas till allmänna förvaltningsdomstolar från att hittills huvudsakligen ha varit skattedomstolar. Departementschefen anför i propositionen att mellaninstansen måste få tillräcklig slagkraft för att tillfredsställande kunna svara för den slutgiltiga rättskipningen i det övervägande antalet mål, eftersom högsta instans nu blir en ren prejudikatinstans. Mot bakgrund därav föreslås antalet kammarrättsavdelningar öka från 9 till 15. Kammarrättsorganisationskommittén har för sin del t.o.m. kommit fram till att organisationen om några år behöver bestå av ytterligare två avdelningar för att kunna avgöra det antal mål som beräknas komma in under ett år. Med en så stor ökning av antalet kammarrättsavdelningar som nu är aktuell är det naturligt att frågan om en uppdelning av den nuvarande kammarrätten på flera enheter kommit i blickpunkten. Både i förvaltningsdomstolskommitténs betänkande från år 1966 och i den nu förevarande propositionen finns åtskilliga skäl angivna som talar för en sådan uppdelning. Jag skall inte uppta kammarens tid med att räkna upp dessa skäl. Jag är medveten om att det i debatten kring den här reformen också har framförts skäl som talar mot en uppdelning, bl.a. från befattningshavare inom kammarrätten. Eftersom enligt min mening de skäl som talar för en uppdelning väger över dem som talar mot ansluter jag mig till departementschefens uppfattning, att det är lämpligt att förlägga kammarrättsverksamhet på tre platser i landet och där i stora drag varje landsdel skall utgöra domkrets för var och en av de tre enheterna. Konstruktionen att göra den kammarrättsenhet som skall ha Norrlandslänen som sin domkrets och som är avsedd att placeras i Sundsvall som en filial till den föreslagna Stockholmskammarrätten, anser jag däremot inte vara särskilt praktisk. Herr Martin Olsson och jag har också väckt en motion i den frågan, och eftersom herr Olsson nyss har berört motionen kan jag hänvisa till vad han har sagt om den och om utskottets ganska positiva bemötande av den motionen. Ett argument — och kanske det tyngsta — mot en tredje självständig kammarrätt för Norrland har varit, och det framgår också av utskottets betänkande, att den inte skulle bli tillräckligt stor för att utgöra en lämplig administrativt självständig enhet. Vi antydde i vår motion att det argumentet kunde komma att bli mindre vägande om kammarrätterna i framtiden fick en annan administrationsform. Nu har domstolsverksutredningen i dagarna lämnat sitt betänkande Ny domstolsadministration — jag tror att det har skett efter det utskottsbetänkandet avgavs — och utredningen föreslår där att ett domstolsverk, som skall vara central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna och för de allmänna förvaltningsdomstolarna, skall inrättas från den 1 juli 1972. Om statsmakterna följer domstolsverksutredningens förslag och kammarrätterna i vad gäller deras administration kommer att ingå i ett domstolsverk har, enligt min mening, invändningen att den norrländska enheten skulle bli alltför liten för att vara självständig väsentligt minskat i tyngd. En fråga som givetvis är värd största uppmärksamhet och som uppkommer i samband med den nya kammarrättsorganisationen är den berörda personalens situation. För de befattningshavare för vilka utflyttning från Stockholm blir aktuell bör rimligen de principer tillämpas vilka antogs i samband med behandlingen av propositionen angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. En stor del av kammarrättens personal är, såvitt jag kunnat erfara, negativt inställd till tanken på en flyttning från Stockholm och motsätter sig vad de anser vara en tvångsförflyttning. Läget är så till vida sämre för denna personalkategori än för de utlokaliserade verkens personal, eftersom den nya kammarrättsorganisationen — enligt både propositionen och utskottets betänkande — om möjligt skall börja byggas upp redan den 1 januari 1972. Av så mycket större vikt är det att man från arbetsgivarens sida handlar i en positiv anda gentemot personalen och tar hänsyn till att en besvärlig situation uppstår för många anställda. Jag tror att den personal som berörs av den här omorganisationen skulle sätta värde på om justitieministern här i kammaren ville bekräfta min förhoppning att arbetsgivaren kommer att inta en generös attityd till personalens önskemål. som kammaren behandlade för några dagar sedan, betydelsen av olika åtgärder för att ändra de anställdas negativa attityd till tanken på utflyttning; vidare uttalade sig utskottet för ett starkt medinflytande för personalen i det fortsatta planeringsarbetet liksom för att omstationeringsskyldigheten inte skulle göras gällande generellt. I samband med det sistnämnda anförde utskottet: ”Finns det ”vägande skäl skall undantag kunna göras. Som exemplifiering av dessa skäl har i propositionen angetts makes förvärvsarbete, vård av anhörig, nära förestående pensionsavgång och hälsoskäl. Även andra skäl kan alltså komma i fråga.

Herr talman! Med dessa synpunkter yrkar jag i den del av utskottets betänkande som jag har berört bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är ett stort och omfattande lagstiftningsarbete vi står inför just nu. Det är ett arbete som har begärts under decennier, och det är med glädje man nu ser ett resultat, som är av stor betydelse för enskilds rättsskydd och som ger fasta regler, där regler förut inte funnits eller där reglerna varit ganska lösa. Det är betydande vinster som i detta avseende åstadkoms. Det finns också utrymme för kritik. Herr Boo antydde en del synpunkter i den vägen. Han sade att man kanske i vissa delar får betrakta detta som ett första steg, och det ligger mycket i detta konstaterande. Det finns också en del speciella detaljer att glädja sig åt i detta sammanhang. Det förefaller mig som om man genom förvaltningsrättslagen och genom länsstyrelseorganisationens omdaning skulle kunna få till stånd ett växelspel mellan personal i olika instanser på ett sätt som förut inte har varit möjligt — till befordran för juridiken och juristerna men därmed också för den enskilda medborgaren och rättssäkerheten. Det är möjligt att man här i det långa loppet skulle kunna skapa en motsvarighet till hovrättskarriären och kanske också i en framtid att bygga bättre växelspår mellan hovrätten och den form av karriär som här öppnas. Men det är en liten detalj i det stora sammanhanget. Det finns en reservation i detta ärende. Den har kritiserats av herr Dockered, och så till vida har kritikerna alldeles rätt att det vid ett bifall till reservationens förslag inte skulle bli parallellitet mellan högsta domstolens och regeringsrättens regler i fråga om fullföljd. En sådan parallellitet är självfallet önskvärd. Den skillnaden skulle föreligga att man skulle få en fullföljdsmöjlighet där ”eljest synnerliga skäl föreligger”, en möjlighet vilken inte skulle föreligga i rättegångsbalken enligt det beslut riksdagen nyligen har fattat. Jag medger att detta inte är logiskt. Vad är då skälet för denna brist i logiken? Ja, skälet är helt enkelt att kammarrätten genom denna lagstiftning får helt nya och vidgade befogenheter. Kammarrätten tillförs ärenden med vilka den icke tidigare har sysslat, och därför är det, menar reservanterna, något av ett vågspel att praktiskt taget obönhörligen göra kammarrätten till högsta instans i alla dessa ärenden. Det ges i de nya reglerna i rättegångsbalken möjlighet till resning, om målets utgång tidigare har berott på grovt förbiseende eller grovt misstag, men eftersom detta ju nästan innebär beskyllning för ämbetsbrott har reservanterna, när det gäller prövningstillstånd, med hänsyn till kammarrättens nya uppgifter velat sätta in orden ”eller om eljest synnerliga skäl föreligger”. Det är ingen märklig ändring, och den har, som tidigare framhållits här, föreslagits av ett av de tre justitieråden. Nu . säger herr Dockered att regeringsrättens arbetsbelastning var ytterligt oroande, och det har han alldeles rätt i. Vi har ofta i denna kammare diskuterat regeringsrättens arbetsbelastning och uttalat vår oro häröver, inte minst med hänsyn till rättssäkerheten för personer, som haft att vänta i åratal på att få sina ärenden avgjorda. Det var nödvändigt och önskvärt att något gjordes, och åtgärderna borde inte låta vänta på sig. Ett mycket effektivt medel att minska regeringsrättens arbetsbelastning är naturligtvis att flytta bort målen från regeringsrätten. Det är vad man skulle kunna kalla ett Alexanderhugg. Reservanterna har tyckt att man gått litet för drastiskt fram i detta sammanhang när man så drakoniskt avskär besvärsrätten, och därför har reservanterna yrkat på tillägget ”eller om eljest synnerliga skäl föreligger”. Jag tror att det vore värt att pröva en sådan anordning innan kammarrätterna hunnit växa in i sina nya uppgifter och förvärvat den vana vid handläggningen av de helt nya målen och ärendena som de i dag inte kan ha. Låt oss gärna säga att det skulle betraktas som en övergångsbestämmelse för en tid framöver, om kammaren skulle bifalla reservationen. Jag tror emellertid att det från rättssäkerhetssynpunkt är önskvärt med en sådan övergångsbestämmelse.

Herr talman! Jag skall nämna ett par exempel där det enligt min mening borde finnas reservationens rätt och möjlighet till prövning vid regeringsrätten, trots att det inte föreligger något prejudikatsfall. Kammarrätten skall ju enligt den nya lagen döma bl.a. i mål om administrativa frihetsberövanden, t.ex. det fallet att en ungdom omhändertas för samhällsvård och berövas sin frihet för vård på anstalt. Vi kan ta det fallet att underrätten anser att omhändertagande av barnet inte bör ske utan att barnet bör få stanna hos sina föräldrar tills vidare för vård i frihet. Kammarrätten anser däremot att barnet skall berövas friheten. Så fullföljer barnet eller dess föräldrar med en ansökan till regeringsrätten att få talan prövad där. Regeringsrätten konstaterar i det angivna fallet att det inte är fråga om ett prejudikatsfall men säger sig ändå vid studium av handlingarna att det är sannolikt att en prövning, om den finge ske, skulle leda till att frihetsberövandet upphävs. Jag tycker att det skulle vara otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt att regeringsrättens prövningsavdelning måste säga: Visst skulle vi ha ändrat beslutet och avstått från frihetsberövandet, om vi hade kunnat pröva frågan i sak, men eftersom barnet inte är ett prejudikatsfall så får det stanna på den institution där det befinner sig. Motsvarande exempel kan gälla inom nykterhetsvården. Även där tycker jag att det är otillfredsställande om regeringsrätten skulle säga sig vid en ansökan om prövningstillstånd att kammarrättens beslut om frihetsberövande nog skulle ändras, om saken fick prövas. Men mannen eller kvinnan i fråga är inget prejudikat, alltså kan regeringsrätten inte göra någonting åt saken. Om det enligt regeringsrättens bedömning finns synnerliga skäl att ta upp målet så tycker jag att man i enlighet med reservanternas förslag också borde ha rätt att göra det, i de undantagsfall som det kan bli tal om. Jag skulle vilja ta ett tredje exempel. Om en domstol i ett hemskillnadseller äktenskapsskillnadsmål bestämmer vilken av föräldrarna som skall ha vårdnaden om barnet — det är ju den vanliga situationen — så kan överförandet av barnet från den ena av föräldrarna till den andra i de fall detta behövs vara mycket vanskligt och vara skadligt för barnets psykiska hälsa. Omständigheter kan också ha inträffat efter domstolens beslut som gör att ett sådant överförande helt enkelt inte bör ske. I första hand är det länsstyrelsen som har att besluta härom. Andra instans är kammarrätten. Anta att länsstyrelsen säger att för barnets skull får ett överförande inte ske nu. Kammarrätten finner emellertid hinder inte föreligga. Så kommer en ansökan om fullföljdstillstånd till regeringsrätten, som säger att barnet inte borde flyttas över i det läge som nu föreligger, men eftersom barnet inte är ett prejudikatsfall så finns ingenting att göra åt saken. Regeringsrätten får inte lov att pröva ärendet trots att den anser att det finns mycket starka skäl för att göra det. Jag tror att många människor har svårt att förstå att den här handläggningen av deras ärenden inte får ta sikte på parternas intresse utan enbart på frågan om det gäller prejudikatsfall eller inte. Herr talman! Jag tycker att den mycket försiktiga uppmjukning, den mycket begränsade möjlighet som reservationen lämnar att tillgodose sådana här rättstrygghetsbehov för enskilda människor borde kunna beslutas av riksdagen. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.
Herr talman! Jag finner det angeläget att på nytt framhålla vad som händer beträffande underrättsorganisationen. Vi kommer där att få en mycket stark förstärkning, både kvalitativt och kvantitativt, genom inrättandet av länsrätter och skatterätter samt genom förstärkningen av kammarrätterna.

De mål som herr Ernulf konstruerade — det är lätt att göra det — innebär ett underkännande av de domare som sitter i länsrätt och kammarrätt. Det kan dock hända att de målen om det, som herr Ernulf säger, skulle vara stötande för rättskänslan om de inte kom till prövning i högsta instans skulle kunna bli prövade i regeringsrätten. Jag tror man får se tiden an något innan man ändrar på detta förslag. Vi kan få samma bekymmer som vi haft beträffande regeringsrätten i många år med anledning av den stora ärendeanhopningen.
Herr talman! Jag är i viss mån förekommen av herr Pettersson i Visby. Jag tänkte på precis samma sak. Vi måste komma ihåg att vi skall få en länsrätt där lekmannarepresentanter skall diskutera fallet med juristerna och döma. Och så skall vi få en kammarrätt där vi ställer höga krav på juristerna. De skall, som herr Hernelius sade, ha hovrättskompetens. Det har vi menat. Sedan är det klart, som herr Pettersson sade, att man kan konstruera fall med en massa ”om” i. Men inte utgår väl vi ifrån att underrätterna och deras dömande avdelningar skall vara villfarna i fråga om samma lag som dock skall tillämpas också i sista instans om vi behåller möjligheterna för regeringsrättens prövning. Denna konstruktion kan man enligt min mening göra hur som helst, men det imponerar inte, även om det är en domare som säger det.
Herr talman! Jag har ingen önskan att imponera med min vädjan om hänsyn till den enskildes rättstrygghet. Men till herr Pettersson i Visby vill jag säga att en möjlighet till fullföljd naturligtvis inte är ett underkännande av de lägre instansernas kompetens. I så fall skulle vi ju genom den vidsträckta rätt till fullföljd som vi har underkänna det stora flertalet av våra domare både i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstoiarna, och det är självfallet varken utskottets eller reservanternas mening. I de tre fall som jag nämnde kan jag inte se att det föreligger fullföljdsrätt till regeringsrätten enligt majoritetens förslag. Får jag därför fråga herr Pettersson i Visby om han inte tycker det är stötande för rättskänslan att regeringsrätten inte kan pröva frågan därför att den inte är prejudicerande, trots att den säger sig att ”hade vi fått pröva frågan skulle vi ha ändrat till förmån för den enskilde”. Den situationen är för mig stötande.

Herr talman! För det första måste viss prövning göras även enligt Kungl. Maj:ts förslag, eftersom man skall pröva om grovt förbiseende eller grovt misstag förekommit i de fall som förs till regeringsrätten. För det andra får man väl inte i denna kammare ha den föreställningen — och det bekymrade mig att höra vad herr Dockered sade här — att en besvärsrätt innebär en tro på att underinstanser som avgjort ett ärende är villfarna. Jag kan försäkra herr Dockered att även högsta domstolen och regeringsrätten kan göra fel; det kan varje domstol göra. Det är ju därför man har en besvärsinstans, en fullföljdsanordning — det är för att trygga den enskilde medborgaren mot att fel begås. Här kommer det alldeles särskilda fallet att man låter en domstol bli högsta instans för ett visst antal ärenden — en domstol som aldrig sysslat med sådana frågor och inom vilken rekrytering och utbildning inte har legat på dessa ärenden utan på helt andra fält. Det är den stora, principiella nyheten. Det är därför som jämförelsen med rättegångsbalken och det aktade justitieutskottets förslag för en tid sedan faller. Det finns ingen parallellitet, det är skillnaden. Hovrätterna är vana att syssla med alla de mål för vilka de nu blir slutinstans; kammarrätten är inte van att syssla med sådana mål annat än i en del fall. Sedan vill jag bara göra en liten reflexion som jag tyvärr glömde i mitt första inlägg; jag missbrukar replikrätten genom att framföra den nu, men den skall bli mycket kort. Jag beklagar att vi behandlar detta viktiga lagförslag vid detta sena skede av riksdagen. Det har tyvärr påverkat behandlingen både i utskottet och naturligtvis i riksdagen, eftersom vi alla arbetar i tidsnöd.
Herr talman! Herr Ernulf ställde en fråga till mig; han ville att jag skulle svara på om de tre fall som han muntligen redogjorde för skulle kunna leda till prövningstillstånd. Arbetar herr Ernulf på det sättet när han som domare har att avgöra ett ärende tycker jag att han arbetar litet lättvindigt. Så lättvindig vill jag inte vara.
Herr talman! Eftersom jag tyckte att herr Petterssons i Visby första uttalande om att han inte ville att rättskänslan skulle stötas var något oklart hade det varit av intresse att få reda på om de fall som jag tog upp var stötande för hans rättskänsla eller inte. Det hade naturligtvis varit ännu bättre om utskottet hade funderat över sådana här fall, som ju är mycket lättfunna.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 41 behandlar ett framlagt förslag om tullpreferenser för vissa u-länder vid deras export till i-länderna. Vi ser här ett resultat av de s.k. UNCTAD-överläggningarna. Det har nu visat sig att de stora i-länderna förbehållit sig rätt till undantag från preferensbehandlingen. Norden har uppträtt med gemensamma krav. Detta innebär att Sverige för sin del i en undantagslista förbehållit sig att från preferenserna undanta vissa varor som för närvarande är föremål för mycket hård konkurrens från vissa u-länder. Sverige har också förbehållit sig att införa importrestriktioner eller återinföra tullar om speciella störningar skulle uppstå för vissa delar av näringslivet. Det är fullt förklarligt att vi har gjort så. I den lista över varor som undantagits saknas emellertid varor från glasindustrin. I en motion har vi föreslagit att man redan nu undantar dessa varor från preferenserna, då här redan existerar en konkurrens av den arten att den allvarligt skadar och försvårar sysselsättningen för denna industri. Sålunda har redan tre glasbruk permitterat på grund av konkurrens från Jugoslavien. Vidare har vi inte kunnat anse det lämpligt att utöver den s.k. 77-gruppen och vissa andra u-länder som ingår i UNCTAD ta med även andra länder i preferenshänseende. Motivet blir då, som utskottsmajoriteten också påpekar, icke handelspolitiska skäl utan utrikespolitiska bedömanden, och det kan ju inte vara meningen att man skall blanda in sådana problem i detta sammanhang. Då skulle man säkerligen på samma grunder behöva ta med även en del andra länder. Kungl. Maj:t vill också ha fullmakt att ge preferenser åt andra utomeuropeiska områden och länder för vilka i-länderna svarar. Detta skulle kunna innebära att man även tar med t.ex. Hongkong, vilket skulle kunna få allvarliga verkningar för sysselsättningen i vårt land. Vi motionärer och reservanter anser därför att såväl listan över undantagsvarorna som de länder som får del av preferenserna bör ingå i författningen så att riksdagen får ta ställning till om några varor skall försvinna från undantagslistan eller om nya länder skall få preferenser på tullområdet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. tullfrihet för import av undervisningsfilm. Sådan film skall i princip vara tullfri, men nu är enligt motionärernas och reservanternas mening bestämmelserna så svårtolkade och oklara att det är nästan omöjligt att tolka vad som skall gälla. Det enda som begärs av motionärerna och reservanterna är att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om enklare och klarare bestämmelser för import av undervisningsfilm.

Jag vill bara hänvisa till en PM som finansdepartementet har lämnat till utskottet. Där står i den första punkten att exponerad och framkallad negativ eller positiv film, avsedd att användas uteslutande för kopiering, är tullfri enligt tulltaxan. Men litet längre ned på samma sida, beträffande tulloch skattefrihet i vissa fall, står det att med film kan här inte avses annat än sådan för ändamålet omedelbart användbar film. Vad menar man med det? Det är alltså bara kopior som i det fallet är tullfria. Hur är det med negativet i så fall? I denna PM som finansdepartementet har sänt över står vidare att generaltullstyrelsen anser att filmen direkt skall komma till användning för avsett ändamål för att skattefrihet skall medges. Är det om igen samma sak, att om man importerar ett negativ som man tänker göra kopior av och visa, så är det tullfritt, men däremot inte om man bara importerar bara negativet? Hur kan man säga att detta är enkla bestämmelser? Och om det nu är på det sättet, så säger utskottet i betänkandet någonting som inte gör saken bättre. Utskottet anför ett exempel och skriver ”Filmen var vidare inte införd för undervisningsändamål utan för kopiering.” Ja, nu är det inte utan särskilda anordningar möjligt att visa ett negativ i en filmapparat, utan man måste göra en kopia. Och utskottet menar väl ändå inte att man tar det här negativet och gör kopior för att lägga dem i ett skåp och inte använda dem till någonting, utan meningen är väl att man skall göra dem tillgängliga för den undervisning de är avsedda för, alltså göra en kopia och visa den. Därför vill jag veta om utskottet anser att bestämmelserna är klara. Då kan vi ju få ett besked. Är det så att negativ räknas till film och således kan importeras tullfritt när det gäller undervisning, eller är det inte det? Det är en mycket betydelsefull sak, därför att utskottets uttalande tyder på att negativ inte är möjliga att ta in tullfritt, och det skulle betyda att man inte skall ta in ett negativ utan låta jobbare i laboratorier i ett annat land — Tyskland exempelvis — kopiera, och så tar man in de färdiga kopiorna och får därmed tullfrihet. Är det sådana bestämmelser man vill ha, så att man skall hindra svenska laboratoriearbetare från att jobba med detta och i stället låta göra det i ett annat land? Det är denna fråga som jag i första hand med spänning väntar på att utskottets talesman skall besvara, för det kan ju vara vägledande för generaltullstyrelsen när det gäller hur man egentligen skall behandla dessa ärenden.

Kan man tänka sig att det inte skall vara en distributör som tar in detta och kanske tillhandahåller det till 50 skolor utan att varje skola — en i Ystad och en i Haparanda och en i Södertälje osv. — skulle känna till filmmarknaden, ta in filmerna och, som det heter, versionera dem — dvs. förse dem med lämplig speakertext och sådant? Är det detta utskottet har menat med sin skrivning? Ja, den enkelhet som utskottet talat om får man verkligen leta efter. Det har t.o.m. hänt att man har tagit in samma film på olika vägar och i det ena fallet fått den bedömd så att den skulle vara tullfri, medan den i det andra fallet har belagts med tull. Och fortfarande skulle detta alltså vara klara och enkla bestämmelser som någon skall kunna arbeta efter! Nu har jag med några exempel — jag har begränsat mig för att det inte skall bli alltför långt, men jag kunde leta upp många fler — visat på hur det är med denna av utskottet som enkel betecknade regel för import av undervisningsfilm. Jag måste säga att för mig förefaller den krånglig — ja, det är rent obegripliga bestämmelser för hur importen skall gå till. Jag vill tillägga en sak, och det är att när det kommer en undervisningsfilm till tullen, så har ju inte tullnämnden några filmprojektorer så att de kan börja köra denna film. De har helt enkelt ingen aning om vad det är de tar emot, utan man måste gå ytterligare en omväg och be den som skall använda filmen att intyga att det är undervisningsfilm. Skulle det sedan bli så att man kör den här filmen i en skola och det visar sig att den inte skulle ha gått in tullfritt, så har ju skolans tjänstemän egentligen begått tjänstefel, för då har de kört underhållningsfilm, vilket de inte får köpa in och köra i en skola. Jag kunde fortsätta med ytterligare exempel. Om någon kan säga ifrån att det här är enkla bestämmelser, så är det ju obefogat att begära hos Kungl. Maj:t att de skall förenklas. Enligt min uppfattning är bestämmelserna emellertid så oklara att de behöver rättas till. Herr talman! Detta korta anförande — jag skulle kunna exemplifiera mycket mera — tror jag är tillräckligt för att visa att bestämmelserna är mycket oklara. Vår blygsamma begäran återfinnes i reservationen 2, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag tror inte att jag på ett enkelt sätt kan klara ut denna fråga. Men vi har inte skrivit i utskottets betänkande att bestämmelserna är enkla, och inte heller har vi sagt att de är krångliga. Vi har bara skrivit att de kan se krångliga ut, och det är en helt annan sak. Enligt UNESCO-konventionen kan tullfrihet komma i fråga för bl.a. undervisningsfilm. Som utskottet framhållit gäller herr Bengtsons motion inte så mycket tullen på sådan film utan i stället den mervärdeskatt som utgår på importerad film. Om en negativ eller positiv film importeras uteslutande för kopiering — även en positiv film kan ju bearbetas — så blir den tullfri. En positiv film som förs in för att visas beläggs däremot med en tull på 480 kronor för 100 kg. Detta innebär alltså att vi har ett tullskydd för inhemskt kopieringsarbete för att inte fördyra det arbetet. Konstigare är det inte. I båda fallen utgår mervärdeskatt vid import, men skatten beräknas inte på Nr 104 värdet av inspelningskostnaderna och inte heller på visningsrätten utan på Onsdagen den tullvärdet plus tull, alltså ett rent råvaruvärde. 2 juni 1971 Det finns emellertid ett undantag från dessa regler, och det är undervisningsfilm som införs för undervisningsändamål. Sådan film är Ändring i tullenligt UNESCO-konventionen fri från både tull och mervärdeskatt. taxeringsförord Förutsättningen för att slippa mervärdeskatten är dock att det gäller en ningen, m.m. färdig kopia, eftersom den film som förs in för kopiering ju inte är införd för undervisningsändamål. Här anförde nu herr Bengtson företaget Sol-Film som exempel. Det företaget importerade två filmer om den franska revolutionen och fick betala skatt för dessa. Men det målet handlade om huruvida införandet skulle vara skattefritt eller inte, dvs. fritt från den allmänna omsättningsskatt som då gällde, inte mervärdeskatten. Om filmerna hade varit tullfria enligt UNESCO-konventionen hade det heller inte utgått någon skatt — det är enkelt, och det förstår alla. Nu är emellertid Sol-Film en distributör av kopior, och följaktligen blir dess import tullfri, men företaget skall erlägga skatt. Det här blir enklare och enklare, som alla hör. Man skiljer alltså på vanlig distributör av undervisningsfilm och sådan distributör som importerar för att sedan antingen hyra ut filmen eller sälja den. Ett skoldistrikt som importerar film för undervisning behöver inte erlägga vare sig skatt eller tull. Om det gäller import av negativ eller positiv film för bearbetning i Sverige utgår emellertid skatt men ingen tull. Importören måste deklarera eller styrka hur filmen skall användas, vilket herr Bengtson sade, det är riktigt. Han skall styrka om det är import för undervisning eller om det är frågan om att filmen skall uthyras eller försäljas. Nu medger vi att det här kan se krångligt ut, men det är väldigt enkelt, som alla hör. Vi medger att tillämpningen inte heller alla gånger har varit så lyckad. Men vi har inte ansett att man kan rikta några invändningar mot de principer som reglerna bygger på. Jag undrar ändå om det är så vanligt som herr Bengtson säger, att någon låter en film bearbetas i utlandet. Jag skulle tro att det är mycket sällan förekommande att det går till så i praktiken. Antingen bearbetas säkerligen importerad film här i landet eller också rör det sig om färdig film. Nu har generaltullstyrelsens revisionsbyrå i ett annat mål tagit upp frågan om reglernas tillämpning, och även om vi inte har skrivit ut det direkt, tror jag nog att jag å utskottets vägnar kan säga, att vi förutsätter att Kungl. Maj:t prövar — det har nämligen Kungl. Maj:t möjlighet till — reglernas nuvarande tillämpning.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

Herr talman! Efter herr Brandts anförande har man en stark känsla av 181 att den som handhar det här väl har arbetat efter principen: varför göra en sak enkel om den kan göras krånglig? Det verkar vara ledmotivet och jag måste säga: Stackars de tullmän som skall behandla det här och tolka hur det skall gå till! Jag är inte alls förvånad över att samma film i ena fallet, som jag sade tidigare, tas in som tullfri och i andra fallet beläggs med tull. Herr Brandt talade om tullskyddet för kopieringen. Men om nu ett negativ inte blir tullfritt infört är det väl inte skydd för kopieringen. Då hindrar man ju svenska laboratoriearbetare att utföra kopiering. Herr Brandt sade att det inte är säkert att man gör det utomlands. Jo, visst gör man det. Det är klart att om negativet inte är tullfritt så tar man och för in tullfria kopior i stället. Jag kan inte förstå varför man skiljer på sådant. Film är enligt min uppfattning både negativ och kopior. Film är ett medel för att visa en bild på duken, eventuellt med ljud, och då skall man räkna både negativa och positiva filmer. Sedan kommer detta tillbaka med Sol-Film som var distributör, men herr Brandt svarade inte på om han menade att det var lämpligt att Sveriges skolor själva var och en skall ta in en film från utlandet som kan vara bra. Nu är det så att en importör av kopior måste i varje enskilt fall med inköpsorder från vederbörande AV-central vid skolan styrka att filmen i fråga skall användas för undervisningsändamål. Då skulle saken vara klar. Men trots detta beslutar tullmyndigheterna ibland godtyckligt att vederbörande film inte är att betrakta som undervisningsfilm. Och då har ju skolan samma svårighet igen, därför att då har ju tullen sagt att det inte var någon undervisningsfilm. Man kan fråga sig vilken kompetens tullen har att bestämma vilket som är undervisningsfilm och vilket som inte är det. Med anledning av att herr Brandt säger att jag skulle vilja att vi skulle ha undervisningsfilmen skattebelagd också vill jag framhålla att det är ett absolut felaktigt påstående. Jag vill naturligtvis ha den fri. Principerna har vi inga skilda uppfattningar om. Undervisningsfilm bör vara skattefri, men bestämmelserna bör bli sådana att de kan tolkas och begripas av tullmännen och dem som skall importera film. Jag tycker att herr Brandts anförande gav ett mycket gott stöd för att det finns all anledning att bifalla reservationen 2 och därmed få litet klarare bestämmelser.
Herr talman! Jag tror att alla är övertygade om att det här inte är så krångligt! Man måste skilja på om filmen importeras av en distributör, som själv inte skall bedriva någon undervisning med filmen, eller av den som skall använda filmen för undervisning. Vidare måste man skilja på färdig film och negativ film — detta för att skydda inhemsk bearbetning. Naturligtvis kan de förmåner en ”undervisare” — om jag får använda det uttrycket — som importerar filmen har åtnjutas även av en distributör, nämligen om han är kommissionär och låter filmen ligga kvar i frihamn. Detta är alltså inte så krångligt som det låter när vi diskuterar — det går inte att förklara det enklare. Vill man rätta till detta måste Kungl. Maj:t besluta om mervärdeskatt även på den film som nu inte är beskattad — då blir det en samordning. Någon annan utväg tror jag inte det finns.